Herr talman! Jag vill med några ord kommentera det särskilda vttrande som jag tillsammans med några partivänner fogat till utskottets betänkande. Till skillnad från utskottets majoritet anser vi när det gäller ytterligare försöksverksamhet, att det är en riktigare väg att riksdagens ställningstagande först klart inhämtats. Samma är förhållandet enligt vår mening när det gäller förhandlingar med sjukvårdens huvudmän. Jag tror också personligen att om dessa åtgärder vidtagits i förväg hade det från utskottets borgerliga ledamöter även då kommit klagomål på detta.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

Herr talman! Vi har hittills haft en mycket fridsam debatt och skall väl också ha det nu mot slutet. Men uttalandet från utskottets sida om att det hade varit värdefullt med en försöksverksamhet finner jag mycket befogat. Det hade säkert varit till stor nytta för oss om någonting hänt på alla dessa år. Det är dock många år sedan utredningen Jade sitt betänkande. Jag tycker att det särskilda yttrandet vittnar om en överdriven känslighet från vissa ledamöters sida.
Herr talman! Jag kan gott förstå aut herr Schött har den uppfattningen. Men jag vill säga att det trots allt redan har varit en viss försöksverksamhet. Vi som skrivit under det särskilda yttrandet menar att det är värdefullt att riktlinjer nu har givits för hur den ytterligare försöksverksamheten skall komma till stånd.

Lunde Varv och Verkstads AB samt AB Mohögs Mekaniska Verkstad har gått samman och förlägger sin samlade verksamhet till Gustafsviks varv, där Mohög är etablerat sedan tidigare. Sammanslagningen ökar sysselsättningsmöjligheterna i ett förut arbetslöshetsdrabbat område. I det nya företaget ingår det halvstatliga Företagskapital AB med 24 "a av aktiekapitalet. I samband med fusionen har beslutats om ett stort investeringsprogram. Därigenom kommer det nya företaget att ha tillräckliga personella, tekniska och ckonomiska resurser för att bl.a. ge reparentoch haveriservice till den sjöfart som förekommer längs Norrlandskusten. Endast torrdockans bredd utgör nu den flaskhals som begränsar företagets möjligheter att lämna service till det större tonnage som i ökande omfattning trafikerar de norrländska farvattnen. Företaget kan inte göra något åt dockan, eftersom den ägs av staten och hyrs av varvsägaren. Dockans längd är tillräcklig men den behöver breddas för att uppnå tillfredsställande arbetsbredd för större handelsfartyg och isbrytare. Dockan är f.n. i behov av upprustning samt breddning av portarna. Den kostnad som direkt hänför sig till dockans anpassning till större tonnage är förhållandevis blygsam; den beräknas uppgå till 1 milj.kr. Den totala kostnaden för upprustningen beräknas till 3 milj.kr. "Man kan invända att det inte är välbetänkt att under rådande varvskris yuerligare stärka kapaciteten inom området. I det perspektivet har emellertid verksamheten i Ådalen marginell betydelse. Redan nu fullgör de sammanslagna företagen en hel del fartygsservice åt statsverket vad gäller lotsbåtar, mindre arbetsbåtar och vägverkets färjor. Även andra arbeten utförs. I den nya verksamheten beräknas varvsdelen utgöra endast ungefär 40 4 medan den landbaserade verksamheten kommer att uppgå till 60 2. Herr talman! Mot den här bakgrunden vore det orimligt att verksamheten skulle begränsas enbart på grund av att dockan inte anpassats till aktuella krav på arbetsbredd, etc. Reservanterna understryker också vikten av att denna industri bereds så goda arbetsförhållanden som möjligt. Därvid åsyftas att torrdockan bör byggas ut och andra erforderliga åtgärder vidtas för att ge sjöfarten till och från de norrländska hamnarna den service som krävs för det större tonnaget. Däri inbegripes självfallet isbrytarna, liksom tidigare lotsbåtar och mindre arbetsbåtar. Reservanterna har begränsat sitt krav när det gäller inriktningen i statens insatser till att ge företaget möjlighet att uppträda som anbudsgivare. Jag ansluter mig till den synpunkten, eftersom detta svarar mot upphandlingsnormerna för statliga verk. Avsikten med motionen nr 425 var att isbrytarservicen skulle styras till denna industri, men detta är ju inte möjligt. Reservanterna lägger alltså vikten på sysselsättningsfrågorna. Detta är det väsentliga. Ådalen är nämligen en region som drabbats mycket hårt av omstruktureringen inom skogsindustrin. Det är därför så mycket mer angeläget att det näringsgeografiska området ökas och att nya arbetstillfällen skapas för att motverka den stora undersysselsättningen inom regionen. De små statliga insatser som ett bifall till reservationen skulle leda till kommer att ge en större utdelning i arbetstillfällen än andra former av regionalpolitiska insatser, vilka självfallet också är nödvändiga. Av remissyttrandet från chefen för marinen framgår inte hur man där ser denna industrilokalisering ur försvarsberedskapssynpunkt. Däremot känner jag till att militärbefälhavaren i Nedre Norrlands militärområde är mycket angelägen om att Gustafsviks varv och de aktiviteter som är knutna till detta stöttas så att resurserna kan bibehållas och om möjligt vidareutvecklas. Han har för Härnösands kommun framhållit att Gustafsviks varv ur försvarssynpunkt är av stort intresse och av stor betydelse, eftersom det är den enda varvs och reparationskapacitet av något så när stor omfattning som disponeras inom det väsentliga havsområde som Bottenhavet utgör. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationen. Motionärernas yrkanden har inte heller i reservationen till fullo tillgodosewus. Fortfarande kvarstår att isbrytarledningen med fördel kan vara placerad i Härnösand. Samtidigt måste man dock beakta att denna nyligen flyttat till Norrköping tillsammans med sjöfartsverket i övrigt. Ett nytt uppbrott måste betraktas som ogörligt — det måste även nitiska motionärer inse. Detsamma gäller underhållsservicen för sjömätningsflottan. Efter ett långt utredningsarbete har en flyttning till Muskö nu beslutats. Förslag härom framlades så sent som i årets budgetproposition. Även här har utvecklingen gått före motionärerna. Herr talman! Jag har alltså inga yrkanden på dessa punkter.

Herr talman! Herr Sellgren har ganska utförligt redovisat denna fråga. Jag vill bara deklarera att också vi från centern har funnit att starka skäl talar för en utbyggnad av torrdockan vid Gustafsvik i Ådalen. Det är främst regionalpolitiska skäl vi vill anföra. Ådalen har drabbats hårt under senare år av strukturomvandlingen, och när insatser nu görs för atl genom samordning av olika verksamheter få till stånd ett livskraftigt företag, där man även räknar med att bedriva varvsrörelse, bör också en utbyggnad av dockan övervägas. Denna docka ägs av staten, och med en mindre investering kan dockan byggas ut så att företaget även kan delta i anbudsgivningen när det gäller underhållet av statsisbrytarna. Denna ombyggnad ger också företaget förutsättningar för att ge service till det större tonnage som i ökande utsträckning trafikerar Norrlandskusten. De nya stora isbrytarna kan f. n. endast dockas i Stockholm och på västkusten, och även sjöfartsverket anser att det skulle vara en tillgång om Gustafsviksvarvet upprustas så att det kan uppträda såsom anbudsgivare. Sjöfartsverket anför: ”En särskild fördel skulle det givetvis vara att sådan varvsmöjlighet skapas inom eller i närheten av det område där statsisbrytarna har sin huvudsakliga verksamhet, dvs. t Bottenhavsoch Bottenviksområdet.” Just så ser centern det också. Det måste vara rimligt att man efter Norrlandskusten skapar möjligheter att ge service åt isbrytarna i de områden där de mest används. | Ådalen behöver arbetstillfällen. En upprustning av dockan i Gustafsvik har dessutom betydelse för sjöfarten i övrigt efter Norrlandskusten. Sjöfartsverket ser det som en tillgång att dockan upprustas, och för staten är det en högst marginell kostnad. Länsstyrelsen i Västernorrlands län : och Härnösands kommun är angelägna om att satsningen övervägs. Man frågar sig då varför utskottsmajoriteten är emot denna regionalpolitiska satsning i den krisdrabbade Ådalen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till detta betänkande.

Man accepterar att sjömätningsenheternas underhåll och förrådshållning förläggs till Muskövarvet. Man accepterar att isbrytarledningen stannar kvar på den ort dit sjöfartsverkets centralförvaltning är lokaliserad, dvs. Norrköping. Man accepterar att underhåll och reparationer av isbrytarna även i fortsättningen sker efter anbudsförfarande från såväl statliga som privata varv. Vad reservanterna nu begär är kort och gott att varvet vid Gustafsvik skall upprustas med statliga medel, och reservanterna motiverar detta med bristande varvsresurser längs ostkusten. Detta tas såsom intäkt för kravet på en utbyggd svensk varvskapacitet, vilket sedan skulle trygga sysselsättningen i Ådalsregionen. Herr talman! Inom de närmaste veckorna kommer riksdagen att få ta ställning till frågor som berör varvsnäringen. Sysselsättningsltäget för varvsindustrin för de kommande åren är mycket bekymmersamt. Det råder en global överkapacitet på varvsmarknaden. Flera svenska varv befinner sig i en krissituation. Samhället kommer att få gå in med stora insatser och hjälpa till för att klara ett betydande antal varvsanställda från arbetslöshet. Men trots detta undgår man inte att det successivt blir en nedtrappning av antalet anställda inom varvsnäringen. Enligt det förslag som ligger på riksdagens bord skall fartyg byggas för ”lagring” för att klara en del av varvsproblemen de närmaste åren, och en del varv skall övergå till reparationsverksamhet i stället för nybyggnader — allt för att ha sysselsättning. Så skall ske med varvsindustrin i Stockholm. Finnboda, som brukar anlitas av isbrytarna, blir helt och hållet ett reparationsvarv. Utskottet har fått ta del av de bekymmer länsstyrelsen i Stockholm hyser för denna varvsrörelse. Finnbodavarvet kommer att personalmässigt trappas ner - beroende på mindre tillgång på arbeten —- med i runt tal 200 man. Jag kan försäkra att även Övriga varv efter ostkusten — de må vara privata celler med statligt engagemang — ser sin möjlighet att leva kvar i att också satsa på reparationsverksamhet. Och detta gör man inom ramen för sina befintliga resurser. Det gäller varven i Sölvesborg, Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn, och det gäller Muskövarvet. Sedan har vi grannar på andra sidan Bottenhavet som också försöker få uppdrag för sina icke obetydliga varvsresurser. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå hur reservanterna kan anse att en statlig ytterligare satsning och utbyggnad av varvsverksamhet i Ådalen skulle trygga sysselsättningen. Man kan ha den största förståelse för Ådalsproblemen, men inte är väl varvsrörelse i dagens läge, med den krissituation som råder, något som bör föranleda vare sig sjöfartsverket eller någon annan till utökning av varvskapaciteten. Det vore också att ge de anställda, kommun och län förhoppningar som det blir svårt att infria. Herr talman! Det är utskottets uppfattning att nu befintliga varvsresurser skall utnyttjas för de behov som sjöfartsverkets enheter — isbrytare, sjömätningsfartyg och olika tjänstebåtar — kan ha. Några ändringar i rutinen för reparation och underhåll av isbrytarna skall inte ske. Utredningsförslaget angående den verkstadsrörelse som sjöfartsverket bedriver och som presenterats i budgetpropositionen innebär att förråd och underhåll av sjömätningsmaterielen skall förläggas till örlogsbasen på Muskö. Det innebär att de redan befintliga resurserna kommer att ulnyttjas. Regeringen har uppdragit åt sjöfartsverket att i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget planera den framtida organisationen och aktuell verksamhet. Utskottet har inga invändningar mot detta.

Herr talman! Herr Rosqvist tar till ett väldigt artilleri för att skjuta på ett mycket litet mål. Dessutom förefaller allt han tar upp egentligen vara attrapper. | Jag skall be att få lägga till rätta en del saker. Den första felaktigheten i herr Rosqvists anförande är att Gustafsviksvarvet skulle rustas upp med statliga medel. Det är inte fråga om varvet som helhet, utan det är den av staten ägda torrdockan som behöver rustas upp och ges den arbetsbredd som behövs för att ta in det större tonnage som handelsfartygen och isbrytarna i dag utgör. Sedan vill jag säga att avsikten med upprustningen inte är att trygga hela sysselsättningsbehovet i Ådalen, utan åtgärden skall ses som err led i ansträngningarna att trygga sysselsättningen i Ådalen. Det verkligt grova artilleriet tar herr Rosqvist till när han drar upp hela den globala varvskrisen. Kan ett litet företag i Ådalen som redan sysslar med underhållsservice inom sjöfarten, med den omfattning verksamheten skulle få efter en upprustning, verkligen fördärva hela konkurrenssituationen inom varvsnäringen ens i Sverige? Vidare blev jag ganska förbluffad när herr Rosqvist i sin överdimenstonering av tingen även försvarade varvsrörelsen i Finland. Herr Rosqvist försvarar varvsrörelsen i Finland mot ett stärkande av svsselsättningen i Ådalen. Vad är det för politik som herr Rosqvist därmed för? Om han hade sagt Oskarshamn — där är det emellertid omöjligt att göra någonting — eller någon annan del utmed svenska kusten — men att ställa Finland mot Ådalen, det är ganska häpnadsväckande! Herr talman! Det hela rör sig om att bredda en torrdocka i ett befintligt reparationsvarv i Ådalen för att anbudsvägen kunna konkurrera om den reparationsservice som kan förekomma utmed Norrlandskusten. Låt mig ge ett exempel på en fördel med detta. Att flytta en isbrytare från Bottenviksområdet ner till ett svdligt varv och upp igen kostar i storleksordningen 100 000 kr. enbart för förflyttningen. Varför skall inte dessa underhållsarbeten kunna skötas inom den region som utgör isbrytarnas verksamhetsområde? Detta gällde alltså isbrytarna.

Herr talman! Låt mig först få uurycka en viss förvåning över att detta ärende behandlats i trafikutskottet. Som jag ser det är det en näringspolitisk fråga, möjligen med lokaliseringspolitiska inslag. När det gäller yrkandet i reservationen vill jag också uttrycka en viss förvåning. Svensk varvsindustri står inför en mycket stör kris som drabbar samtliga varv och inte minst dem som brukar utföra underhållsarbeten på isbrytarna. Jag syftar främst på Finnboda, som fått mycket stark känning av varvskrisen i form av stora neddragningar. Varvet hade vid årsskiftet 1975-1976 558 kollektivanställda och 146 tjänstemän och arbetsledare. Den förväntade produktionsvolymen, som ju bestäms av marknaden, innebär att antalet kollektivanställda kommer att successivt minska under 1976 och 1977 till 400 och antalet arbetsledare och tjänstemän till 96. Den här pågående omstruktureringen av Finnboda bygger på att produktionsvolymen för reparation och ombyggnad ökar kraftigt. Den lokala marknaden är därvid viktig, även om den är liten. Här måste andelen av Östersjömarknaden ökas. Det bör vara möjligt att vid Finnboda reparera svenska fartyg och övrigt tonnage som finns i Östersjön. Här kommer naturligtvis isbrytarfrågan att bli intressant. Att då bygga ut nya resurser i ett läge där det redan finns en stor överkapacitet verkar ju mindre klokt. Jag vill också hänvisa till vad chefen för marinen har sagt. Han framför att underhållet på statsisbrytarna bestäms genom vanligt anbudsförfarande. Det kommer naturligtvis också att ske i fortsättningen. Därför finns ingen som helst säkerhet för att en utvidgning av Gustafsviksdockan skulle ge mer sysselsättning. Dessutom bemannas isbrytarna av marinen. Huvuddelen av stampersonalen bor med sina familjer i ostkustens örlogsbas. På grund av kommenderingar till isbrytarna måste man växla med andra kommenderingar inom marinen, till stor det förlagda till ostkusten. Då är det även ur den synpunkten mindre lämpligt, säger chefen för marinen, med Gustafsvik som förläggningsort för isbrytarna under sommarhalvåret. Han ser inte att några fördelar står att vinna med ett eventuellt genomförande av den föreslagna tokaliseringen. Det nu anförda gällde flyttning av isbrytarnas förläggning. Självfallet är det likadant när det gäller underhållet. Detta sker till största delen under sommarhalvåret. Jag vill också hänvisa till den mycket ensidiga näringsstruktur Stockholmsområdet har. Vi har inom Fackliga centralorganisationen i Stockholm påvisat den utarmning av industriarbetstillfällen som stadigt sker och har skett i Stockholmsområdet. Under 1970-talet beräknas länet inom industrin förlora 7 000 arbetstillfällen och under 1980-talet 8 000 eller 9 000 arbetstillfällen. Genom att minskningen i industrisysselsättningen främst berör arbetarpersonalen kommer antalet arbetare inom industrin att minska i ännu snabbare takt. Det finns alltså mycket starka skäl för att man är försiktig när man bygger ut alternativa anläggningar till den varvsindustri som redan finns ctablerad.
Herr talman! Jag vill i första hand ge en replik till herr Sellgren. Han var förvånad över mitt inlägg och kunde inte förstå varför en breddning av torrdockan i Gustafsvik skulle innebära att varvskapaciteten utökas. Visst utökas varvskapaciteten både i Gustafsvik och i Sverige totalt, herr Sellgren, om man breddar dockor, gör dem större och ger dem möjlighet att tå emot större fartyg. En torrdocka ingår i själva rörelsen inom varvsnäringen. Utökar man den blir självfallet kapaciteten för varvet i fråga större. Sedan var herr Sellgren förvånad över, som han sade, att jag försvarade sysselsättningen i Finland — genom att jag nämnde av även finnarna har varv, på andra sidan Bottenhavet, som räknar på reparationer av fartyg. Det antal kunder som eventuellt Gustafsvik räknar på, som varven i östra Sverige räknar på och som kanske även finnarna räknar på är begränsat. Det gäller att slåss om de kunderna. Eftersom det runt hela Östersjön finns problem när det gäller varvssysselsättningen och när det gäller att skaffa arbeten kommer självfallet kampen om de här reparenterna att bli hård. Därför är det märkligt om staten skulle satsa pengar i ytterligare en torrdocka för att vara med och slåss om samma kundgrupp. Staten har redan et engagemang, såsom framgick av Sivert Anderssons anförande, i Finnboda varv - genom att Finnboda ägs av Götaverken och staten kommer att gå in som en av huvudintressenterna i Götaverken. Skall sedan isbrytarna repareras, och det skall ske genom anbudsrförfarande, måste alltså den ena statliga grenen av varvsnäringen slåss med en annan gren av statligt varavsengagemang om ett statligt objekt I form av reparation celler översyn. Det är mot den bakgrunden. herr Sellgren. som vi protesterar och har en annan uppfattning än herr Sellgren ger uttryck för i sin reservation. Jag håller också med herr Sivert Andersson om att den här frågan, som den nu har utvecklats. knappast hör hemma i trafikutskottet; den berör eu annat område. Herr Sellgren, som själv är motionär och sitter i trafikutskottet. ändrade ju på yrkandena och har gått över till att kräva en ökning av de svenska varven, i det här fallet Gustafsvik. Han har släppt kraven när det gäller isbrytarna och sjömätningsfartygen. Det är en utökning av varvskapaciteten i Ådalen herr Sellgren är ute efter. Och vi skall inte tro att sysselsättningen tryggas för de jobbare som är anställda eller eventuellt skulle komma att anställas i Ådalen därför att också det här varvet skall gå in och slåss om de reparenter som finns. Samtliga varv på ostkusten kämpar i dag om tillfällena att få in fartyg för reparationer, översyn och för klassningar. Av den anledningen anser vi, herr Sellgren, inte att staten skall gå in och ytterligare utöka den överkapacitet som finns på detta område f.n.
Herr talman! Till herr Sivert Andersson i Stockholm vill jag säga att vi båda talar om företag som redan finns. Företaget i Ådalen existerar redan. Det gäller bara att bredda en redan befintlig torrdocka som ägs av staten. Jag vill säga till herr Rosqvist att de åtgärder som skulle vidtas inte avser varvet i vidare bemärkelse, med all den utrustning som ingår i detta, utan en liten del härav som ägs av staten. Det gäller möjligheterna för företaget att följa utvecklingen och konkurrera på samma villkor som gäller för andra företag. Jag undrar varför sysselsättningstillfällena skall dras bort från det ”fattiga” Ådalen, som behöver många ytterligare sådana. Det är fråga om en verksamhet som redan bedrivs och som skall kunna arbeta på marknaden på precis samma villkor som andra företag. Därför tycker jag att yrkandet i reservationen är fullt försvarbart.

Herr talman! Jag måste instämma i herr Sivert Anderssons i Stockholm synpunkter i den här frågan. Jag tycker nämligen att det alldeles särskilt i dagens situation är en näringspolitisk fråga och att vi bl.a. bör se den från den utgångspunkten. Vi har i utskottsbetänkandet hänvisat till den situationen som f.n. råder, och vi anser det från den utgångspunkten vara orimligt och oriktigt att satsa stora pengar på det aktuella varvet. Sedan reagerar jag litet grand när herr Sellgren tar upp remissvaren från chefen för marinen och från sjöfartsverket, som jag tycker vid en ordentlig genomläsning entydigt talar för den ståndpunkt som utskottet företräder. En tredje synpunkt är den regionala. Varför skall vi inte diskutera regionala synpunkter när det gäller Kalmar, Oskarshamn, Sölvesborg, Karlskrona och även Stockholmsområdet, när vi i dessa områden har bestämda svårigheter och när det just inom det aktuella fältet krävs särskilda åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen? Det är de näringspolitiska synpunkterna i förening med de arbetsmarknadsmässiga som varit avgörande för mig och för de moderata representanternas ställningstagande till förmån för utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Sivert Andersson i Stockholm och herr Lothigius 1 förening hänvisar till vad chefen för marinen säger i denna fråga. Jag vill bara framhålla att jag gärna citerar vad länsstyrelsen i Västernorrlands län säger i denna fråga. Jag tror att den har ett betydligt bättre kunnande i regionalpoliuska frågor än vad chefen för marinen har. Jag anser att deta är en regionalpolitisk fråga. Herr Sivert Andersson i Stockholm sade att det möjligen är en fråga med visst regionalpolitiskt inslag. Det är i stället en fråga med ett betydande lokaliseringspolitiskt inslag, och det är därför som vi har ställt oss' bakom förslaget. Här har hänvisats till hur Stockholmsområdet förlorar arbetstillfällen inom industrin, men jag kan hänvisa till att Ådalen har mist tusentals människor, som inte hade något arbete kvar I den regionen utan måste flytta därifrån. Det går naturligtvis att hänvisa till svårigheter på andra ställen. men jag tror ändå att man vid en något så när objektiv bedömning kan fastslå att svårigheterna är synnerligen stora ur sysselsättningspolitisk synpunkt just i Ådalen. Därvidlag vill jag återigen hänvisa till vad länsstyrelsen i Västernorrland har anfört. Frågan är naturligtvis om man bör bibehålla den industriella struktur som i dag finns och hela tiden hänvisa till att det redan förekommer sådan industri i de södra delarna av landet, varför den bör få fortsätta där, och att Norrland inte kan komma i fråga för den industrin, eftersom den skulle innebära konkurrens på andra områden i landet. Det är klart att man kan hävda den uppfattningen. Men vi hävdar uppfattningen, att skall vi kunna få en regional balans i det här landet, krävs det en utveckling av industriverksamhet även i norra Sverige. Jag konstaterar dock att socialdemokrater och moderater här har förenat sig i uppfattningen att man inte bör ge detta regionalpolitiska stöd till Ådalen.
Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet igen var herr Scltgrens insinuation, att utskoltsmajoriteten skulle ha varit inne på tanken att dra arbeten från Ådalen. Det ir inte alls meningen, herr Sellgren! Vad vi säger är alt vi inte vill vara med om att med statliga medel bekosta en utökning av den varvskapacitet som redan finns vid Gustafsviksvarvet. Det är alltså inte fråga om att ta någonting därifrån. Men, herr Sellgren, det är ju ändå på det sättet att Finnbodavarvet i Stockholm måste trappa ner sin verksamhet och avskeda i runt tal 200 man på grund av att det inte finns tillräckligt med sysselsättning. I den situationen vill herr Sellgren att man med statliga medel skall bygga ut och förstärka ett varv vid Norrlandskusten. Detta skulle inte ge någon tryggare sysselsättning för dem som är anställda där uppe, och det skulle möjligen ge en ännu otryggare sysselsättning för de 500 man som finns kvar vid varvet i Finnboda. Detta berör även de människor som är sysselsatta vid varven i Oskarshamn, i Kalmar, i Sölvesborg och 1 Karlskrona. Det här är en näringspolitisk fråga som vi diskuterar, herr Sellgren! Det är väl inte meningen att staten först av syvsselsättningsskäl skall tvingas till en nertrappning på den ena orten och samtidigt lägga pengar på ett annat ställe för att man där också skall tävla om den begränsade kundkrets som vi vet f.n. finns.
Herr talman! Jag begärde ordet närmast med anledning av herr Lothigius anförande. Han ansåg sig ha anledning aut gå upp i talarstolen eftersom jag hade åberopat remissvaren. Men jag hade bara hänvisat till remissvaret från chefen från marinen och påpekat att däri inte sagts mycket om den här frågan ur försvarsberedskapssynpunkt. I stället hade jag hänvisat till vad militärbefälhavaren för Nedre Norrlands militärområde ansett — det var därför jag tog upp frågan om en lokalisering vill den delen. Herr Lothigius sade också att man inte bör satsa stora pengar i varvskapacitet uppe i Ådalen. Det är emellertid bara fråga om ganska små belopp, herr Lothigius, och jag redovisade också deua i mitt anförande liksom jag tidigare gjort I utskottet. Herr Lothigius gjorde sig till talesman för moderata samlingspartiet, men han kanske inte noterat att motionären herr Winberg, som är från Sundsvall — inte från Ådalen — instämde i mitt anförande och i mitt yrkande. Sedan skulle jag bara vilja kommentera vad herr Rosqvist sade. Det är nämligen så att den här sysselsättningsmöjligheten genom reparation av fartyg har tillkommit på samhällets initiativ. Det är därför torrdockan finns där, byggd av staten. Fusionen mellan de båda företagen har skett på initiativ och tillskyndan av samhället. Det är kommunerna där uppe som har arbetat för denna sammanslagning i syfte att stärka kapaciteten inom verkstadsindustrin och för att få fler arbetstillfällen. Sedan måste jag påminna herr Rosqvist om det tillfälle då länsstyrelsen i Stockholms län uppvaktade traftkutskotets lilla delegation angående Finnboda varv. Länsstyrelsen framhöll att servicearbetet på isbrytare hade stor betydelse men erkände också att den delen ändå var marginell jämfört med vad dessa i framtiden 400 man skulle komma att sysselsättas med - det gäller inte bara isbrytare. Här är det inte fråga om att styra över verksamheten till Ådalen utan att göra det möjligt för företaget att anbudsvägen konkurrera med andra företag på lika villkor.
Herr talman! Jag tycker att den här diskussionen blir än mer intressant. Resurserna i den redan krisdrabbade varvsindustrin skall alltså byggas ut utan att man är säker på att det blir några sysselsättningstillfällen för pengarna. För att få en objektiv bedömning vore det kanske bra att inte bara tilla på länsstyrelsens i Härnösand utlåtande i frågan utan också titta noga på vad länsstyrelsen i Stockholms län har sapt.
Herr talman! Jag finner det inte alls konstigt att herr Winberg från moderata samlingspartiet och kanske fler norrlänningar stödjer den nämnda reservationen. De har naturligtvis sin uppfattning mot bakgrund av sina lokala förankringar, och det är dem tillåtet. Vi som sitter i utskottet har att försöka se det hela ur hela landets synvinkel. Det är mot den bakgrunden och på grund av den situation som vi f. n. har som vi har tagit ställning, men situationen kan ändra sig om några år, och då är vi också beredda att stöjda varvet där uppe. Jag är alldeles övertygad om att det fordras ganska stora belopp — inte bara någon miljon — för att klara det underhåll av de moderna isbrytarna som måste ske. Det måste man tänka på. Vid diskussion med befälhavare för dessa isbrytare har vi fått klart för oss att dessa nya isbrytare är av den kalibern att det mest är fråga om underhåll och inte reparation och att det underhållet sker under den tid då isbrytarna inte är i verksamhet. Det underhållet kan med fördel ske i andra delar av landet beroende på att personal och andra tillgångar finns i de områdena.
Herr talman! För herr Lothigius är detta alltså en lokal fråga, en fråga som gäller dem som kommer från området. Jag vill bara anföra att samtliga centerpartister i utskottet helt har ställt sig bakom reservationen. Det avslöjar litet grand situationen inom svensk politik. För oss är det alltså en riksfråga att göra regionalpolitiska insatser.
Herr talman! Jag är tvungen att upprepa mig igen därför att herr Sellgren inte har begripit vad det rör sig om. Herr Sellgren! Ni bygger er reservation på konstaterandet att det är bristfälliga varvsresurser längs ostkusten — för det har länsstyrelsen i ert län sagt. Men är det på det sättet, herr Sellgren? Om vi hade bristande varvsresurser längs ostkusten skulle jag inte ha någonting emot att bygga ut varvskapaciteten. Men så är icke förhållandet, herr Sellgren. Varvsrörelsen även på ostkusten är överdimensionerad. Vi kommer inom någon vecka att få ta ställning till ett förslag om vissa varvsfrågor på grund av att förhållandena är de rakt motsatta mot vad som sägs I er reservation.
Herr talman! Jap vill bara notera att det behövs varvsresurser på norra delen av ostkusten till den kapacitet som det beräknas bli när denna torrdocka och verksamheten i övrigt byggs ut genom investeringar som görs av företaget självt. Det enda som staten skall göra är att satsa på en utbyggnad och förstärkning av torrdockan. den det ej vill röstar nej.

Men först några allmänna synpunkter på bakgrunden till att vi fått denna irritation och kritik på renhållningslagens tillämpning från såväl beslutsfattare som fastighetsägare runt om i vårt land. Det är tiotusentals fastighetsägare i glesbygdsområdena som i dag står inför indrivningshot och utmätningar. Mot många har dessa hotelser redan verkstiällts, detta för att de inte vill betala för en tjänst som de inte behöver, inte bett om och i många fall inte heller fått utförd. års riksdag. Utskottet sade den gången — vilket riksdagen helt anslöt sip till — att efter en kortare övergångstud skulle lagen i sin helhet träda i kraft den 1 januari 1973. Några som helst undantag elter dispenser från lagen skulle från den dagen inte medges. Att man fattade ett sådant beslut här i riksdagen måste bero på att man i riksdagens slutspurt den gången inte upptäckte en mening i propositionen som sade att renhållningslagens bestämmelser skulle gälla alla fastigheter i vårt land. Denna lag av monopolkaraktär har alltså sedan sin tillkomst varit utsatt för mycken kritik, och det är inte utan orsak som det i olika sammanhang och t.o.m. i inlägg här i kammaren nämnts som avskräckande exempel på hur lagar inte får skrivas. Det har visserligen hänt en hel del sedan jag första gången, 1972, i en interpellation här i kammaren tog upp frågan och begärde generösare dispensgivning. 1974 års riksdagsbeslut medförde ju även en viss uppmjukning och gav kommunerna större möjligheter att själva bestämma omfattningen av avfallshämtningen inom glesbygdsområdena. Dessa förändringar, som det i praktiken märkts ytterst Htet av ute i kommunerna, skulle innebära en förbättring, trodde man. Denna är dock, menar vi reservanter, inte tillräcklig för att bringa tillämpningen av den kommunala renhållningslagen i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Bestämmelserna är inte heller rimliga för omhändertagandet av vanligt hushållsavfall. Renhållningslagens 4 § fastställer kommunens skyldighet att bortforsla orenlighet och avfall som härrör från hushåll. Den enskilde fastighetsägaren får varken själv eller genom någon annan än den kommunen anlitar ta befattning med detta avfall, som tydligen är en kommunens egendom. I 14 § normalhälsovårdsordningen — vilken paragraf gäller fortfarande — föreskrivs att orenlighet och avfall som det åligger kommunen att forsla bort inte får användas vid gödsling, grävas ner, komposteras, brännas eller på något annat sätt slutligt behandlas av fastighetsägaren. Att elda med pappersavfall i sina vedspisar, gödsla med latrin och kompostera trädgårdsavfall har man inte utan att erhålla dispens rättighet till. Vari ligger vitsen och ceventuelta fördelar för samhället i detta förbud? Det är många glesbygdsbor som inte förstått det. De växande sopbergen på kommunernas soptippar förorsakar betydligt större miljöproblem än några små komposter hos glesbygdens fastighetsägare. Det dyrbara Laxåförsöket har också bekräftat, för dem som inte visste det förut, att den urgamla komposteringsmetoden för återvinning fortfarande är både den bästa och den billigaste metoden för hushålls avfallen, och dit räknas även latrin och trädgårdsavfall. Att kommunen skall ha ett renhållningsansvar inom stadsplanelagda områden är helt klart. Det råder inga delade meningar om dena. All den skall ha skyldighet att omhänderta avfall inom övriga delar av kommunen kan också anses rimligt från rättvise och likställdhetssynpunkt. En tvingande lag rörande sophämtning i glesbygdsområden kan inte för avfällshanteringen Hm. mm. bättra miljön särskilt mycket. I alla tider har glesbygdens invånare hanterat sitt hushållsavfall utan att fördärva landsbygdsmiljön. Vi reservanter tycker att de som utan kostnad för samhället själva kan klara sin avfallshantering på ett för miljön tillfredsställande sätt också rimligen borde få göra detta och inte som nu vara beroende av kommunala dispenser. Visst finns det några kommuner som löst sitt sopproblem på ett bra sätt, men motsatsen är tyvärr mycket vanligare. I dessa kommuner säger man sig ha beslutat enligt gällande lag och förordning och mindre tagit hänsyn till de förhoppningar om en smidig tillimpning som riksdagen 1974 uttalat sig om. Man anser att lagen inte ger tillräckligt stöd för dessa ändringar. Regeringens beslut om bifall till några lantbrukares begäran att själva, tillsammans med borturansport av annat avfall, få ta med plåtburkar m.m. från hushållet tycker vi är ett bra beslut. Samma krav har vi för resten framfört i vår motion 823, och att få kraven bifallna t.o.m. innan motionsbehandlingen skett tillhör ju inte vanligheterna. Att Kommunförbundet, efter begäran av de moderata styrelseledamöterna där, sänt ut en ny skrivelse till kommunerna, som bilttre än det tidigare cirkuliäret klarlägger just det beslut som riksdagen fattade 1974, tycker vi också är bra. Men vi reservanter menar likväl att dessa åtgärder inte löser de nu rådande problemen utan här behövs enligt vår mening en lagändring i syfte att skapa formell klarhet i frågor om rättighet för fastighetsägare att själva få ta hand om det egna hushållsavfallet. Fastighetsägaren skall då kunna styrka att han på ett godtagbart sätt själv kan omhänderta eller borttransportera sådant avfall. Vi vill, från reservanternas sida, också understryka att avfallsfrågorna bör lösas på ewt praktiskt och för berörda parter tillfredsställande sätt. Att det fortfarande är en uppgift för hälsovårdsnämnderna att kontrollera att avfallet inte medför sanitära olägenheter tycker vi också är självklart. Den av oss föreslagna ändringen i renhållningslagen innebär inte heller någon förändring i kommunens åligganden i fråga om anordningar för mottagande och hantering av avfall. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den nu gällande kommunala renhållningslagen trädde i kraft den I januari 1972. Kommunerna fick därmed skyldighet att handha renhållningen. Den nya lagen gällde hela kommunerna. inte enbart stads och byggnadsplanelagda områden. Låt mig här säga att det var nödvändigt att klara av den hastigt ökande avfallsmängden. Det var bra att lagen kom, att något hände. Att hålla naturen ren är för oss alla en viktig fråga. Om inget hänt hade förhål landena blivit besvärliga på många håll. Eu väl fungerande renhållningssystem är ctt samhällsintresse. Men hur fungerade det här systemet? I rnånga fall, ja, i de flesta, har det fungerat bra. Men på andra håll, speciellt i glesbygderna, har det fungerat dåligt. Det blev ett alltför stelbent och dyrt system. Såväl organisation som omfattning av sophämtningen måste vara anpassade till det faktiska behovet. Det är fel att ofta köra långa sträckor där behov ej föreligger. Men så har skett. Många fastighetsägare har tvingats in i systemet fastän de genom djurhållning och andra åtgärder väl tillvaratar avfallet och inte på något sätt förorsakar sanitära olägenheter. Vad värre är, de har trots detta tvingats betala för tjänster som de varken beställt eller utnyttjat. Det kan inte vara riktigt. Detta är en byråkrati som måste brytas. : Vi har från centern vid flera tillfällen genom motioner och interpellationer sökt komma till rätta med olägenheterna, stelheten, i systemet. Kommunerna har haft för liten självbestämmanderätt. De har haft skyldigheten att klara renhållningen. Många kommuner har känt sig tvingade att följa en hårdare linje än vad som skulle varit nödvändigt från praktisk synpunkt. Kommunalmän från olika partier har kritiserats för detta. Det har gällt representanter även för moderaterna. Men varför har de fört denna hårda linje? Jo, befrielse från hämtningsskyldighet skall beslutas av länsstyrelsen. Kommunen skall alltså begära dispens hos länsstyrelsen. Deua är ett alltför stelt system. Varför skall vi ha en sådan byråkrati? Inga kan vara mer lämpliga att bedöma den smidigaste tillämpningen än kommunalmännen själva! glesbygd. I regeringens promemoria framhölls dock att det inte kunde anses lämpligt att kommunen själv fick avgöra frågan om total befrielse från den lagstadgade bortforslingsskyldigheten. Jag delar cj regeringens uppfattning på den punkten. Kommunerna borde ha haft beslutanderätt i det här fallet. Förändringarna den 1 januari 1975 har ej gett de resultat som man väntade. Dirför har vi bl.a. från centerns sida krävt åtgärder för ett smidigare system med större beslutanderätt för kommunerna. I årets motioner — jag kan peka på motionen 825 av herr Nordin m.fl. — har begärts förslag till sådana ändringar att kommunerna får möjligheter till ökad smidighet. Samma åtgärder har centermotionärer varit ute efter i motionerna 1647 och 1689. Sedan motionerna väcktes har det hänt en hel del. Jag tänker därvid på dets.k. Tibrofallet. Några fastighetsägare i Tibros glesbygd hade begärt att själva få klara destruktionen av soporna. Kommunen var positiv, men länsstyrelsen i Skaraborgs län sade nej, och naturvårdsverket sade också nej. Frågan gick vidare till regeringen, och där sade man ja till Tibros glesbygdsfastighetsägare. Det betyder enligt min uppfattning ett fall framåt för de synpunkter som vi från centerns sida har framfört vid flera tilifällen. Jordbruksministern anförde i en kommentar i samband med beslutet samma synpunkter som vi från centerns sida tidigare har givit uttryck för. Framför allt gäller detta behovet av en smidig tilllämpning av renhållningslagen. Det är bra att man även på högsta nivå har insett detta. Regeringens utslag måste bli prejudicerande för flera privata personer att få omhänderta avfallet själva. | Vid jordbruksutskottets behandling av de centermotioner som jag nämnde, liksom en motion från vartdera folkpartiet och moderata samlingspartiet med i huvudsak samma yrkande, har vi efter regeringens beslut sett en ljusning i de här frågorna. Kommunförbundet har också utfärdat rekommendationer till kommunerna, som efter regeringsbeslutet innebär en smidigare handläggning. Fastighetsägare kan av hilsovårdsnämnden få dispens från förbudet att själva behandla sitt avfall. Der skall vi märka. Kommunen skall anpassa sophämtningen till det normala behovet och kan med fastighetsägares samtycke förenkla sophämtningen genom användande av sophus celler container. Detta är positivt, och vi har alltså fått ganska stor förståelse för våra motioner. Till det kommer att en särskild utredning ser över hälsovårdsstadgan. Den utredningen har enligt sina direktiv att pröva frågan om samordning mellan renhållningslag, hälsovårdsstadga, normal hälsovårdsordning och naturvårdslag. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att man förutsätter att de i motionerna framförda yrkandena uppmärksammas och att motionerna 823 och 825 överlämnas till utredningen för beaktande. Man får då förutsätta att frågan om tillämpningsansvarets fördelning på den lokala nivån kommer att prövas närmare och att möjligheterna för fastighetsägare i glesbygd att omhänderha avfallsdestruktionen klarläggs ytterligare. En fortlöpande uppföljning och bevakning av renhållningsfrågan skall göras i syfte att få ett fungerande system. Jag vill klart säga ifrån att vi i centern är minst lika kritiska som moderaterna och herr Leuchovius mot det stelbenta system som har rått och fortfarande råder när det gäller efterlevnaden av renhållningslagen. Detta har vi också på olika sätt givit uttryck för. Men vi vill inte att ärendet fördröjs av ytterligare utredningar. Vi måste få en förbättring snart. Herr talman! Renhållningslagen måste vi ha. Sophämtningen har fungerat bra på många håll. Men inom glesbygderna har systemet fungerat dåligt. Det har varit alltför stelbent. Regeringsbeslutet i Tibrofallet bör leda till större smidighet. Hälsovårdsnämnderna är det samhällsorgan som arbetar ytterst i ledet. Där borde man kunna arbeta med större smi dighet. Redan nu kan hälsovårdsnämnderna bevilja fastighetsägarna rätt att själva behandla avfallet. Därför hoppas vi på snara resultat.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

Herr talman! Den kommunala renhållningslagen har i sin praktiska tillämpning vållat stora problem i kommunerna — inte i alla men i många. Jag är medveten om vårt ansvar i denna fråga; många av kammarens ledamöter var med om att bestuta om lagens införande. Men vi — och Jag vet att jag har många bakom mig när jag säger detta — kunde knappast tro att de som skulle tillämpa den gällande soplagen skulle göra det på det sätt som de i många fall har gjort. Det motsvarar inte lagstiftarens intentioner. När oförvitliga medborgare — låt oss säga att de är ”småfolk” — som bevisligen inte levererat något avfall, under lagsökningshot tvingas betala, då är det någonting som har gått snett. Det måste framstå som i högsta grad anmärkningsvärt och kränkande att kommuner till tingsrätterna lämnar in hundratals betalningsförelägganden mot tredskande kommunmedborgare, som vägrar betala på grund av att de ej utnyttjat sophämtningsservicen. Jag vet att den kommunala renhållningslagen ålägger kommunerna ett stort ansvar och ett omfattande arbete. Kommunerna har sökt fullgöra detta renhållningsansvar på ett effektivt sätt och till rimliga kostnader. Tyvärr har det dock förekommit skarp kritik mot sophämtningsbestämmelserna från invånarna i en rad kommuner. Denna kritik har skärpts högst avsevärt under senare tid, trots ändringen av gällande lag från den I januari 1975. Den i jordbruksutskottets betänkande 1975/76:44 behandlade motionen 1647 av mig och herr Jonasson tar sikte på att kommunerna fortsättningsvis i sin dispensgivning skall vara mera gencrösa mot dem som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall. Hänsyn skall dock tas till mil Jövårds och hälsovårdssynpunkter liksom andra allmänna synpunkter. Som vi framhållit i vår motion menar vi att den lagstiftning som nu gäller är tillfredsställande; om gällande lag tillämpades på ett smidigt sätt skulle en uppmjukning av den inte behöva begäras. Men mängden av klagomål. förmedlade inte minst genom massmedia, säger oss att det kan finnas anledning till en utvärdering av gällande lag, trots att den varit i kraft endast ett år. I vår motion har vi pläderat för att bestämmanderätten i samtliga frågor som rör avfallshanteringens omfattning och organisation skall överföras på primärkommunerna. Kommunerna skall med andra ord själva meddela dispens. Exempelvis skall man kunna besluta att ett visst område av 200 kommunen cj skall omfattas av den kommunala sophämtningen. Det skulle i klartext innebära att kommunen skulle kunna bevilja sig själv dispens. Det anser utskottet ej är lämpligt med hänsyn till att syftet med renhållningsmonopolets införande då skulle kunna äventyras. Utskottet erinrar om att den kommunala renhållningsskyldigheten motsvaras av en rätt för den enskilde kommunmedlemmen att få sitt avfall borttransporterat, även om fastigheten i fråga är belägen så att hämtningen åsamkar kommunen problem av praktisk och ekonomisk art. Utskottet pekar på att total befrielse kan vara motiverad i vissa fall och att hälsovårdsnämnden då bör ge vederbörande fastighetsägare tillstånd att slutbehandla avfallet på fastigheten. Detta låter väldigt bra, om bara vederbörande nämnd agerar praktiskt och förnuftigt och inte alltför stelbent och byråkratiskt.

Herr talman! I många kommuner fungerar renhållningsverksamheten tillfredsställande och till belåtenhet för kommuninvånarna. I andra kommuner har — det känner vi till — problemen och konflikterna varit många, trots de förändringar som riksdagen fattade beslut om så sent som 1974. Det är tråkigt att behöva konstatera att den lokala självstyrelsen hittills inte fungerat helt tillfredsställande på detta område. Jag kan helt instämma i vad herr Börjesson i Falköping sade om att den praktiska tilllämpningen inte fungerat tillfredsställande. Med de ingripanden som regeringen och Kommunförbundets styrelse nu gjort bör det dock finnas goda förutsättningar för att renhållningsverksamheten ute i kommunerna skall komma in i riktiga banor. Det finns anledning att betona det självklara ansvaret som ligger på kommunerna för att åtgärder verkligen skall vidtas. Det gäller speciellt de kommuner där det finns ett starkt missnöje. Själv kommer jag från en borgerligt styrd kommun. Jag känner inte till någon kommun, som kan redovisa så många JO-anmälningar och indrivningsåtgärder som den kommunen, trots att man gjort försök att få en mer praktiskt utformad renhållningsverksamhet. Det beror på att den borgerliga majoriteten har tecknat ett entreprenadavtal, som man inte förmått bryta sig ur. På det sättet har detta avtal blivit styrande för renhållningsverksamheten. Detta har naturligtvis stått kommuninvånarna dyrt, och jag vill inte utesluta möjligheten att liknande förhållanden kan förekomma i andra kommuner. För att travestera herr Jonasson kan jag säga att vi socialdemokrater är lika intresserade som moderater och centerpartister av att renhållningsverksamheten fungerar praktiskt och förnuftigt.

Jag kan inte finna att det finns något skäl för den här kritiken. Dessa åtgärder bör väl tvärtom hälsas med tillfredsställelse. Det är viktigt att man slår fast — något som också skett i de rekommendationer som utarbetats — att kommunerna och fastighetsägarna skall vara Överens i dessa frågor och att det skall finnas ett regelsystem som gör det möjligt för kommunen att agera och för fastighetsägarna att kräva att kommunen agerar. Det är det som är motivet för att man har ett renhållningsmonopol. Mot den bakgrunden är det tämligen självklart att vi inte kan acceptera Den kommunala den förändring som föreslås i moderatreservationen, nämligen att fastighetsägarna skall få avgöra om det utanför stadsplanelagda områden skall finnas ett renhållningsmonopol eller inte. Jag förutsätter att det är ett fatalt misstag som moderaterna gjort när de skrivit reservationen —- det kan vara ursäktligt i den brådska som råder under slutet av en session. Men det förslag som moderaterna ställer i reservationen innebär alt vi skulle få eu system för stadsplanelagda områden och ett annat system för de områden i glesbygd som är byggnadsplanelagda. Det skulle innebära att så gott som alla fritidsstugeområden i detta land skulle falla utanför systemet, eftersom byggnadsplan som regel gäller där. Det skulle också innebära att man i tätorterna fick splittra upp systemet. Många tätorter har både stadsplan och byggnadspian och skulle få ewt system för de stadsplanelagda områdena och ett annat för de byggnadsplanelagda. Detta visar att det förslag som framförs i reservationen är praktiskt omöjligt att förverkliga. Jag betraktar det såsom ett fatalt misstag, men jag måste ändå konstatera att förhållandena är på detta sätt. Mot denna bakgrund finns det självfallet ingen möjlighet att tillstyrka moderaternas förslag. Jag skulle i stället vilja ge moderaterna det rådet att de går ut till kommunerna och rekommenderar sina partikolleger där att skapa en praktisk och väl fungerande renhållningsverksamhet.
Herr talman! Herr Wictorsson frågade varför jag ansåg det vara bra att några lantbrukare fått tillstånd av regeringen att själva ta med sitt hushållsavfall när de körde annat avfall från jordbruket till soptippen. Jag tycker fortfarande att det var ett mycket bra beslut. Jag har ingenting emot det. Vad vi säger i reservationen är att det kanske inte är den rätta vägen att gå. Det är nämligen riksdagen som stiftar lagar. Vi tycker att beslutet är bra men att det har tillkommit på fel sätt. Både centerns talesmän och socialdemokraten Wictorsson har berört Kommunförbundets nya cirkulär. Jag vill bara framhålla att det inte finns en enda nyhet i detta cirkulär utöver det beslut som riksdagen fattade 1974. Cirkuläret är ett klarläggande av detta beslut. Det var inte det första cirkulär som Kommunförbundet hade skickat ut. Herr Börjesson i Falköping hänvisar till att så mycket har hänt och att man nu får avvakta. Men ingenting nytt har tillkommit. Den enda nyheten är regeringens beslut om tillstånd för några lantbrukare att själva transportera sitt hushållsavfall till soptippen. Det sägs från olika häll att man nu kan förvänta större generositet från dispensgivarna beträffande denna renhållningstag, och så nöjer man sig med detta. Men skall man kunna genomföra en förändring, vill det till något alternativ. Är ni lika intresserade som moderaterna av att lösa detta problem, skall ni rösta på reservationen.
Herr talman! Till herr Leuchovius vill jag säga att Kommunförbundets skrivelse ändå är ett ganska klarläggande besked i dessa frågor. Beträffande den fråga som återfinns i moderatreservationen sägs sålunda i Kommunförbundets cirkulär att fastighetsägare av hälsovårdsnämnd kan få dispens från förbud mot att slutligt behandla sitt avfall. Någon måste i detta fall avgöra vem som får destruera avfallet. Genom cirkuläret har klarhet vunnits i att hälsovårdsnämnden får besluta om detta. Hälsovårdsnämnden är det organ som måste känna förhållandena allra bäst. Då kan jag inte på något sätt finna att man kommer en millimeter längre med moderatreservationen än med utskottsmajoritetens uttalande.
äle: Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att herr Leuchovius på nytt upprepar att han är nöjd och tillfredsställd med vad som har skett på området. Det hade naturligtvis sett bättre ut om detta också på något sätt hade funnits redovisat i reservationen, men nu står det ändå i kammarens protokoll. Sedan kan jag i stort sett instämma med herr Leuchovius när han säger att i cirkuläret från Kommunförbundet finns det i realiteten inte särskilt mycket av nyheter. Vad är det då som har nödvändiggjort att cirkuläret utfärdats? Jo, självfallet det förhållandet att man ute i landet inte har praktiskt tillämpat de bestämmelser som riksdagen beslutade 1974. Det är inget tvivel om att det här rör sig om oförmåga till aktivt handlande från kommunernas sida. I inte oväsentlig utsträckning är det borgerligt styrda kommuner som har ansvaret för de besvärligheter som har uppkommit. Jag fick ingen kommentar från herr Leuchovius till mitt konstaterande av de praktiska omöjligheter som ligger i ett genomförande av förslaget i moderaternas reservation. Innebär det att herr Leuchovius bekräftar min beskrivning av förslagets konsekvenser?

Herr talman! Det var ju ändå glädjande att höra att herr Wictorsson delar min uppfattning att det inte är något nytt i Kommunförbundets nya cirkulär. Med anledning av herr Wictorssons andra fråga vill jag säga att jag har en annan uppfattning. Reservanternas förslag går ut på att renhållningslagen skall gälla för tätorterna och för all övrig bebyggelse med undantag för de fastighetsägare som kan styrka att de på ett betryggande sätt själva tar hand om sitt avfall eller transporterar bort det. Här gäller inga skillnader mellan tätorter och byggnadsplanelagt område, utan vad det gäller är att fastighetsägare som kan klara sophanteringen på ett vettigt sätt också skall ha möjlighet att göra det. Det förhållande som herr Jonasson tog upp senast, nämligen att hälsovårdsnämnderna har möjlighet att bevilja dispens så att fastighetsägare får destruera sitt avfall själva, ingick i det riksdagsbeslut som fattades 1974. Passusen att det finns möjligheter för kommunerna att genom hälsovårdsnämnderna ge dispens till fastighetsägare som själva kan bortforsla och oskadliggöra sitt hushållsavfall innebär alltså ingenting nytt.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt herr Leuchovius beskrivning av silt eget förslag. I reservationen står det: ” om inte fastighetsägare utanför stadsplanelagt område själv styrker, att han på ett godtagbart sätt kan bortforsla eller omhänderta sådant avfall”. Det måste ändock innebära att moderaterna hävdar att vi skall ha renhållningsmonopolet kvar inom de stadsplanelagda områdena i våra tätorter, medan man däremot skall slopa det inom de byggnadsplanelagda områdena och inom områden med glesbebyggclse. Hur menar reservanterna att detta praktiskt skall kunna fungera? I tätorterna finns det stadsplaneområden som gränsar till byggnadsplanceområden. Skall den vars fastighet är belägen inom byggnadsplanelagt område få gräva ner sin latrin, medan däremot grannen på andra sidan gatan som bor i ett statplanelagt område inte skall få göra det? Och hur skall det rent praktiskt gå att bygga upp en renhållningsverksamhet i tätorterna som fungerar med det här systemet? Som jag upplever det — och det var på den punkten jag hade hoppats på någon form av bekräftelse från herr Lcuchovius — har man begått ett fatalt misstag när man skrivit reservationen. Man har i stadsplanelagda områden tydligen velat plocka in även de byggnadsplanelagda områdena. Här är det ju fråga om förslag till en direkt lagändring, och då måste ju riksdagen ändå vara medveten om vad det är man har för avsikt att gå till beslut om.

Herr talman! Ett renare Sverige var den stolta målsättningen för riksdagen när den inledde det stora lagstiftningsarbetet på renhållningens område 1970. Men sällan har någon lagstiftning blivit så bekymmersam i sin praktiska tillämpning. Renhållningen är förvisso ett praktiskt problem, men i den här frågan, som i många andra frågor som hamnar på riksdagens bord, gäller dock till sist att lagstiftningen i ärendet är det avgörande. Den lagsuftning som reglerar dagens ämne har inte varit särskilt lyckad. Det beror nog på viljan. Riksdagen vill mycket. men den förmår inte alla gånger lika mycket. Kanske ligger förklaringen i att vi här rör oss på ett område som är stort och som berörs av flera lagar. Huvudproblemet ligger nog heller inte i utformningen av lag och författning i sig. De kan var för sig. vara goda. Men de harmonierar inte alla gånger med varandra. Jag har tillsammans med några partikamrater tagit upp den frågan i en motion, nr 825, som berör den kommunala renhållningslagen. Där påpekar vi att renhållningen är förknippad inte bara med den kommunala renhållningslagen, utan även med renhållningskungörelsen, lokala hälsovårdsordningar utfärdade med stöd av normalhälsovårdsordningen, lagen om kommunala renhållningsavgifter samt naturvårdslagen. Vi anser att hela lagkomplexet måste bli föremål för en samlad översyn med sikte på att lagar och författningar harmoniseras och ger möjligheter till en snabb och smidig tillämpning på primärkommunal nivå. Här tycker vi att den redan sittande utredningen borde kunna få ett tilläggsdirektiv. Jag befinner mig nu i den unika situationen att såväl utskottsmajoriteten som reservanterna bygger sina ståndpunkter på vår motion. Ändå är jag inte nöjd. Utskottet anser det lämpligt att motionen överlämnas till utredningen om Översyn av hälsovårdsstadgan. Det kan förefälla bra, men utskottet säger självt att vad den utredningen skall syssla med är att anpassa hälsovårdsstadgan och normalhälsovårdsordningen till renhållningslagen. Renhållningslagen skall alltså inte ändras. Lagen om kommunala renhållningsavgifter skall heller inte ändras. Någon harmonisering av hela komplexet blir det alltså inte tal om i den utredningen. Det anser jag otillfredsställande. Men jag är heller inte belåten med reservanternas skrivning. Jag tror inte det räcker med att ändra 4 § första stycket renhållningslagen så som moderaterna föreslår. Det löser inte frågan. Det skulle förmodligen bara skapa nya problem, som herr Wictorsson nyss påpekade. Jag kan alltså inte rösta med vare sig utskottet eller reservanterna. Jag skall heller inte ställa något eget yrkande. Däremot tror jag att jag får möjlighet och kanske blir tvungen att komma igen i den här frågan. Samtidigt som jag gör den lilla röstförklaringen känner jag behov att ulligga en sak. Avfallshanteringen är ett typexempel på de problem som uppstår för såväl kommuner som enskilda när lagar och författningar blir alltför detaljerade. Själv är jag inte främmande för tanken att hela det berörda problemkomplexet blir reglerat genom en klart uttalad ramlagstiftning med lokala stadgar och förordningar som styr den praktiska tillämpningen. Kommunerna skulle då kunna fatta besluten, och medborgarna finge klagorätt i vanlig ordning till länsstyrelserna. Man får nämligen förutsätta att de som lever närmast problemen också vet bäst hur ett problem i sina detaljer skall lösas. Herr talman! Jag har som nämnts inget yrkande.
Herr talman! Jag skall inte animera till en ny debattomgång. Det som gav mig anledning att begära ordet var ett inlägg av herr Leuchovius, men jag avstår från att gå in i debatt med honom. Däremot känner jag mig nödsakad att säga att det finns många kommuner i vårt land där avfallsproblemen har lösts på ett för alla kommunmedborgare tillfredsställande sätt. Man har inga som helst klagomål. Däremot kan det hända att hundratals invånare i grannkommunen fått betalningsförelägganden. Det är dock til syvende og sidst samma lag som tillämpas i landets samtliga kommuner. Detta måste vara en tankeställare: Det är tillämpningen av lagen som har skapat irritation och kanske medverkat till att vi: har fått denna debatt i kväll.

Herr talman! Helt kort: Jag har läst Kommunförbundets cirkulär, herr Leuchovius, och jag har aldrig sagt att det finns särskilt mycket nytt i det. Jag har sagt att det är ett bra klarläggande. Vad är då skillnaden? Kommunförbundet anför i sin klarläggande skrivning: Fastighetsägare kan av. hälsovårdsnämnden få dispens från förbud att slutligt behandla sitt avfall.

Jag kan därför inte se att det blir någon skillnad. I anledning av herr Nordins inlägg vill jag säga att jag förstår herr Nordin mycket bättre än jag förstår reservanterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det ärende jag har tagit upp är viktigt, såsom socialministern påpekade i propositionen om tandvårdsförsäkringen 1973. Jag vill understryka att de förmåner som tandvårdsförsäkringen ger enligt 9 § tandvårdstaxan är av stor betydelse för de grupper den omfattar. Men redan i remissvaren till försäkringsutredningens förslag påpekade mycket tunga remissinstanser, som t.ex. LO, HCK, statens handikappråd och socialstyrelsen att det hos flera grupper handikappade förekommer tandskador som har ett direkt eller indirekt samband med deras handikapp. För att kartlägga dessa önskade man få till stånd en utredning som också skulle föreslå nya ersättningsregler, som kunde ge bättre jämställdhet med de grupper 5 informationsskrifter om främmande länder Socialministern tog fasta på detta förslag och utlovade i propositionen att riksförsäkringsverket i samråd med socialstyrelsen skulle få cut utredningsuppdrag. Under den tid försäkringen varit i kraft har man fått erfara de stora problem som ligger i att vi saknar särbestämmelser för olika handikappgrupper. Balansgången i bedömningarna har varit mycket svår. Jag är övertygad om att det svar socialministern nu har lämnat kommer att mottas med stor tillfredsställelse såväl av de stora handikapporganisationerna och deras medlemmar som av de tandläkare som har väntat på detta utredningsresultat. : Jag vill bara avslutningsvis uttala den förhoppningen att riksförsäkringsverket nu mycket snabbt skall slutföra sitt utredningsuppdrag.

Herr talman! Herr Molin har frågat utrikesministern om det är lämpligt att statlig myndighet beviljar bidrag till informationsskrifter som kan uppfattas som propaganda för främmande stater. Herr Molin nämner särskilt boken Brännpunkt Korea, utgiven av Informationsgruppen för Korea. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det ingår som bekant i SIDA:s uppgifter att sprida upplysning om utvecklingsländerna och om de sociala, politiska och ekonomiska faktorernas roll i utvecklingen. Denna arbetsuppgift sköter SIDA bl.a. genom att på grundval av ansökningar från enskilda organisationer bevilja bidrag till olika informationsprojekt. Det ankommer på de mottagande organisationerna själva att ta ansvar för informationens utformning och innehåll. Avsikten med bidragsgivningen är att ge möjlighet för organisationer med olika samhällsåskådning att ge sin syn på utvecklingen i u-länderna. Med denna målsättning är det ofrånkomligt att en del av den bidragsfinansierade informationen kan te sig kontroversiell.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Vi har i Sverige en vidsträckt yttrande och tryckfrihet, som möjliggör för olika åsikter och värderingar att komma till uttryck i debatten. Det råder enighet om att rätten till kritik av vårt grundläggande styrelseskick, demokratin, och till propaganda för andra styrelseskick, t.ex. kommunistiska diktaturer, skall vara tryggad i grundlagen. En helt annan sak är om staten skall ge ekonomiskt stöd åt ickedemokratisk propaganda, och det är det som jag har aktualiserat i-min fråga till utrikesministern. Frågan gäller en debattbok om Korea, Brännpunkt Korea, som nyligen utgivits och tillställts bl.a. riksdagens ledamöter. Boken är i långa stycken en propagandaskrift för den kommunistiska diktaturen i Nordkorea - en regim som i fråga om öppenhet och respekt för demokratiska värden ligger ovanligt långt borta från svenska ideal. Jag skall inte ägna mig åt högläsning ur boken, eftersom ingen har bestritt att den har en sådan karaktär. Det räcker att påminna om att man där driver den historiskt vederlagda tesen att Nordkorea inte var angripare i Koreakriget, att man baserar framställningen på vetenskapligt sönderkritiserade verk som Crofts och Horowitz'. och att man okritiskt hyllar vad man kallar patrioten Kim II Sund, dvs. Nordkoreas kommunistiske diktator under många år. | I bokens förord tackar författarna SIDA för et ekonomiskt: anslag, och vi har också fått en uppgift från statsrådet Sigurdsen om detta stöd. Frågan är nu om det är förenligt med SIDA:s ställning som ett offentligt statligt biståndsorgan att ge ekonomiskt stöd åt framställningar av det här slaget. Statsrådet Sigurdsen säger att i SIDA:s uppgifter ingår att sprida information och upplysning om utvecklingsländerna. Men borde då inte skrifter som är utgivna av SIDA eller med SIDA:s stöd syfta till att ge en någorlunda balanserad bild av utvecklingsländerna, en bild av såväl positiva som negativa inslag i båda de koreanska staterna i detta fall? Statsrådet säger avslutningsvis att syftet är att grupper med olika samhällsåskådning på det här viset skall få utveckla sin syn på förhållandena i utvecklingsländerna. Om man har givit stöd åt en skrift som syftar till att göra propaganda för den nordkoreanska sidan mot den sydkoreanska, borde man då inte försöka få fram en skrift med fakta som gen mera balanserad bild av förhållandena i båda de koreanska staterna? Borde det inte för SIDA som en opartisk statlig förvaltningsmyndighet vara angeläget att åstadkomma en i förhållande till denna skrift mera balanserad bild av förhållandena i dessa båda utvecklingsländer?
Herr talman! Det är riktigt, som herr Molin sade inledningsvis, att vi har en mycket vidsträckt yttrandefrihet. Jag var kanske litet förvånad över att frågeställaren i dettå sammanhang var en folkpartist och att det var herr Molin, som ju är den som speciellt kämpar för och bekänner sig till att vi skall värna om våra demokratiska fri och rättigheter. Det är, herr Molin, inte bara fråga om att vi skall uttala oss för denna princip, utan vi måste också i konkret handling kunna stå för den. länder Jag har i tidigare debatt om en annan skrift här i kammaren sagt att varken SIDA eller regeringen står bakom de åsikter som presenteras i ett informationsmaterial av detta slag. I den här boken står klart angivet att det är författarna själva som svarar för innehållet. Jag menar att det är viktigt att olika samhällsuppfattningar får komma till tals. Till herr Molins fråga vill jag säga att jag tror att SIDA mycket väl, om en annan grupp vill beskriva Sydkorea från sina synpunkter och ge - en annan bild av läget, kommer att bevilja medel även för ctt sådant informationsprojekt.
Herr talman! Som jag sade inledningsvis har det här inte att göra med frågan om yttrandefriheten. Självfallet måste kritiska framställningar av detta slag, även om de vänder sig emot det demokratiska styrelseskicket, ha samma rätt till spridning som andra. På den punkten är det ingen skillnad mellan fru statsrådet och mig, så vi kan lämna den saken. Min fråga här gällde om det inté är ett problem för SIDA som offentligt statligt biståndsorgan att ge ekonomiskt stöd åt en framställning som är starkt partisk. Jag menar att ett ämbetsverk är beroende av att man har ett visst förtroende för det som en opartisk myndighet. Detta gäller många verk, men kanske särskilt SIDA som har att ta ansvaret för det svenska biståndet till olika länder i världen. Detta var bakgrunden. Med den bakgrunden tycker jag statsrådet Sigurdsen kunde ha visat en litet mera beklagande attityd inför att man . i det här sammanhanget medverkat till en så pass renodlad propagandaskrift för den nordkoreanska sidan.

Herr talman! Herr Romanus har frågat chefen för socialdepartementet om denne vill medverka till att den nyligen tillsatta utredningen om företagshälsovården tillföres företrädare för företagsläkare och företagssköterskor. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan.

Jag avser här inte bara företagsläkarna och företagssköterskorna utan även skyddsingenjörerna och andra personalkategorier såsom sjukgymnaster och personal med beteendevetenskaplig inriktning.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret får jag be om ursäkt för att jag har ställt frågan till fel person. Det var ett misstag av mig och inte avsett som en oartighet. Denna utredning har sju ledamöter och elva experter. Det är en stor samling människor. Då har det naturligtvis väckt uppmärksamhet och missräkning att de som arbetar direkt med företagshälsovården inte är representerade. Det är bra att arbetsmarknadsministern säger att deras expertkunskaper skall tas till vara. Innebär detta att personer från dessa kategorier kommer att utses till experter? Det vore i så fall värdefullt. Uppräkningen av alla de olika kategorier som är inblandade i företagshälsovården hoppas jag inte syftar till att visa att det skulle vara omöjligt att få med experter i varje fall från företagsläkare och företagssköterskor. Man kan ifrågasätta om det är en riktig avvägning att ta med så många centralt placerade experter, inte mindre än två från Arbetsgivareföreningen och tre från kanslihuset, för att ta bara ett par exempel. medan det inte finns någon från dem som arbetar på fältet. Men om svaret innebär att man nu får experter från i varje fall de två kategorier som jag har nämnt och kanske någon ytterligare, är jag tacksam för det.
Herr talman! Svaret på frågan är att vi kommer att tillse att utredningen får experter från de nämnda kategorierna. | Herr Romanus vet mycket väl att en utredning inte får alla de experter den skall ha från början. Under utredningsarbetets gång ser utredningen själv till att den får experter. Det är inte rimligt att regeringen säger till en utredning när den börjar: Här får ni dessa experter — därmed punkt och slut. Det är alldeles uppenbart att precis som alla andra utredningar skall denna utredning undan för undan få den expertis som den behöver, och det är just de kategorier som herr Romanus har frågat om.
Herr talman! Jag vill tacka för den ytterligare precisering som arbetsmarknadsministern här har gjort. Jag tror att den kommer att väcka stor tillfredsställelse i de berörda grupperna. Om tidsplaneringen
366, och anförde: Herr talman! Herr Jonsson i Alingsås har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att förkorta de vapenfria tjänstepliktigas nuvarande väntetider på inkallelse till grundutbildning. Arbetsmarknadsstyrelsens möjligheter att i dag kalla in vapenfria tjänstepliktiga begränsas i huvudsak av reglerna i vapenfrilagen om vilka tjänstgöringsalternativ som kan komma i fråga. Den pågående vapenfriutredningen, som beräknas avge sitt betänkande under hösten 1976, skall bl.a. undersöka möjligheterna att finna flera eller andra tjänstgöringsalternativ inom sådan samhällsnyttig verksamhet som kan anses höra till totalförsvaret i allmän mening. När utredningens förslag föreligger är det möjligt att bedöma om tjänstgöringsalternativen för de vapenfria kan ökas och därmed väntetiderna förkortas.

Herr talman! Tillströmningen av vapenfria från vapenfrinämnden till AMS vapenfrisektion har ökat under senare år. Detta är bl.a. ett resultat av den förstärkning som vapenfrinämnden fått. Ca 1300 per år medges vapenfri tjänstgöring, och enligt budgetpropositionen i år beräknas antalet ligga kvar på denna nivå under de närmaste åren. AMS har begärt att få en förstärkning av antalet tjänstgöringsdagar för att åstadkomma en balans mellan tillströmningen av vapenfria och placeringen av dem. Men varken regeringen eller riksdagen medgav fler än 325 000 tjänstgöringsdagar, vilket enligt AMS beräkningar endast räcker till att ta in ca 900 vapenfria tjänstepliktiga. Detta leder till att kön av vapenfria, som torde uppgå till ca 2 500, kommer att få en påspädning med 400 man per år. Det medför i sin tur att de vapenfria får fullgöra sin tjänstgöring allt senare. I dag ligger medelåldern på nära 23 år, och den kommer att öka med sex månader per år om nuvarande tilldelning av tjänstgöringsdagar hålls oförändrad. Detta skall jämföras med att medelåldern för dem som' gör vanlig militärtjänst är under 20 år. Den problemställning som jag har aktualiserat för statsrådet Bengtsson är: När vi har haft en lång kö av vapenfria de senaste åren, är det då rimligt att vi tillåter en ökning av denna s.k. köbildning genom att de vapenfria inte kallas in till tjänst och får utföra den i beräknad tid? Jag tackar statsrådet Bengtsson för svaret, men låt mig tillägga att jag är besviken på det. Herr Bengtsson säger: ”Arbetsmarknadsstyrelsens möjligheter — —-- begränsas i huvudsak av reglerna i vapenfrilagen om vilka tjänstgöringsalternativ som kan komma i fråga.” Det är egentligen ett svar på en annan fråga, nämligen hur reglerna för vapenfri tjänst skall vara, och den har jag inte ställt — även om den också är väsentlig. Begränsningen utgörs enligt mitt sätt att se av den medelstilldelning — Nr 132 som i dag gäller. AMS får 325 000 tjänstgöringsdagar och behöver 400 000. Torsdagen den Här blir det alltså ett ackumulerat behov, och jag vill upprepa min fråga 20 maj 1976 som jag ställde förra veckan: Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att möjliggöra för de vapenfria värnpliktiga att få fullgöra sin tjänst inom - Om tidsplaneringen beräknad tid? för fullgörande av Jag vill att statsrådet prövar detta. Det finns ett par vägar att gå. Den — vapenfri tjänst ena är att göra en omfördelning i den totalram som finns. Den andra är att få tilläggsanslag av riksdagen. Jag vet att konsekvenserna kan bli svåra, och vi löser inte frågan genom att passivt åse problemen.
Herr talman! Jag är helt medveten om de problem som de vapenfria har att brottas med. Men som framgick av mitt svar är det de begränsade tjänstgöringsalternativen som är orsaken. Riksdagen behandlade ju frågan för en månad sedan. Hela riksdagen godkände denna motivering, och ingen yrkade på någon ökning. Man var nämligen medveten om att det inte hjälper att få pengar om man inte har tjänstgöringsalternativ. Det senaste budgetåret hade arbetsmarknadsstyrelsen möjligheter att ge 325 dagar men kunde bara åstadskomma 320. Därför är det alldeles nödvändigt att vi snabbt får fram flera tjänstgöringsalternativ. När utredningens betänkande kommer är jag beredd att se ull att de tjänstgöringsalternativ man får fram också skall ekonomiseras.
Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet Bengtsson är beredd att, när vi får vapenfriutredningens förslag, dra konsekvenserna av det och framlägga förslag. Men kortsiktigt löser detta naturligtvis inte problemen. Då det gäller påpekandet att riksdagen godkände regeringspropositionen är naturligtvis bekymret att vi som enskilda ledamöter har svårt att se alla konsekvenser. I propositionen fördes ett resonemang om antalet tjänstgöringsdagar, och eftersom vi inte i detalj känner till hur många dagar som varje vapenfri skall tjänstgöra etc., kan detta vara svårt att överblicka. Det var ett av skälen till att jag inte motionsledes aktualiserade denna fråga. Men när vi nu ändå ser att situationen är att kön växer, så måste vi göra något åt detta. Då säger statsrådet att vi inte har möjlighet att placera dessa vapenfria. Ja, är det så? AMS hävdar ju för sin del att t.ex. de kommuner som har fått vapenfria i sin tjänst — Stockholm, Järfälla, Uppsala. Täby, Örebro m.fl. — nu kommer att förlora sina vapenfria. Jag har ett bestämt intryck av att dessa kommuner inte har någon svårighet att klara en sådan placering. Statsorganet SIDA, som nu har ca 20 vapenfria, kommer under nästa budgetår att bli helt utan. Vi har fått en snabbare handläggning i vapenfrinämnden, och det är bra. Men vi har fått det problem som försvarsutskottet varnade oss för HH Om tidpunkten för 1973, nämligen att vi för över en balans till en ny balans. Balansen i vapenfrinämnden har blivit en balans hos arbetsmarknadsstyrelsen. Riksdagen sade att det vore olyckligt om så skedde. I dag har vi en kö på över 2000. Den ökar med 400 om året, om vi inte gör någonting åt detta. Därför vill jag vädja till herr statsrådet Bengtsson att pröva huruvida en omfördelning av medel eller en förstärkning av resurserna på detta område för AMS del skulle kunna förbättra situationen för de vapenfria.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har frågat mig om tidpunkten för införande av en femte semestervecka. Regeringen kommer i höst att lägga fram förslag om fem veckors semester för alla. Förslaget kommer också att innehålla en rad andra förbättringar av semestervillkoren, 1. ex. rätt att spara semesterveckor till sammanhängande långledighet, bättre semestervillkor för nyanställda och deltidsanställda och en viss förstärkning av semesterlönen. Vid remissbehandlingen av utredningsförslaget framkom emellertid tvivel på att en så omfattande reform skulle kunna genomföras i den snabba takt kommittén tänkt sig. Bl. a. påpekades behovet av tid för förhandlingar för att lösa vissa frågor avtalsvägen. Vidare har framhållits alt denna reform måste vägas mot andra angelägna önskemål när 1977 års löneutrymme skall disponeras. Regeringen har mot denna bakgrund funnit att ett genomförande 1978 framstår som mest välmotiverat.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på frågan. När 1974 års semesterkommitté lade fram sitt förslag om den femte semesterveckan, ville man genomföra den 1977. Så dröjde det inte många månader förrän Svenska arbetsgivareföreningens chef Giesecke aviserade sitt motstånd mot förslaget — det skulle bli för dyrt. Och sedan dröjde det inte länge förrän den socialdemokratiske finansministern hade ungefär samma argumentering. Därefter kom LO-chefen Gunnar Nilsson och talade om, att man skulle få välja mellan en femte semestervecka och löneförhöjningar. Det var alltså reaktionen från arbetsköparna, regeringen och LO-led ningen på ett förslag som aktualiserats här i riksdagen flera gånger och - Nr 132 som har en bra förankring ute på arbetsplatserna. Torsdagen den Men reaktionerna på arbetsplatserna var positiva till förslaget om en 20 maj 1976 femte semestervecka redan nästa år. Man hälsade alltså kommitténs för: = slag med tillfredsställelse. Om tidpunkten för När nu genomförandet av den femte semesterveckan skjuts upp till införande av en 1978, så är det ju en eftergift för arbetsköparnas krav och ett svek mot — femte semesterde arbetare som har de tyngsta jobben och de sämsta arbetsmiljöerna. — vecka Jag kan bara gå till mitt hemlän och redovisa tre reaktioner från stora arbetsplatser som har tunga, hårda jobb och som har de sämsta arbetsmiljöerna. Järnbruksarbetarna i Smedjebacken protesterade direkt när finansminister Sträng hoppade in i debatten, och de krävde en femte semestervecka nästa är. Min egen fackförening inom Metall vid Domnarvets järnverk uttalade så sent som i april att man ville ha den femte semesterveckan redan nästa År. Pappersbruksarbetarna i Kvarnsveden är också förgrymmade över att genomförandet av den femte semesterveckan skjuts upp, då reformen verkligen skulle förbättra deras skiftschema, när de tidigare har fått en arbetstidsförkortning. Arbetsmarknadsministerns motivering att s.k. tekniska hinder har kommit fram vid remissbehandlingen är väl ändå en form av svepskäl för att man inte skulle kunna klara av de här förhandlingsuppgörelserna. I budgetpropositionen aviserade ju arbetsmarknadsministern att man snabbt skulle få fram ett förslag, så att förhandlingarna skulle kunna genomföras. När det gäller de ekonomiska hindren för löneuppgörelsen, så accepterar tydligen både regeringen och LO den ram som det är fråga om, vilket nu kommer att drabba just arbetarna i de tyngsta jobben och de sämsta arbetsmiljöerna. De skall tydligen köpa den femte semesterveckan. Borde det inte vara ett rättvisekrav alt just de här människorna, som har de hårdaste arbetena, fick den femte semesterveckan betald av dem som profiterar på deras arbete? Mot denna bakgrund tycker jag det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiske arbetsmarknadsministern anser att det är välmotiverat att man först 1978 skall genomföra den femte semesterveckan och alltså skjuter på den ett år. Är det ändå inte ett svek mot de här arbetargrupperna?
Herr talman! Regeringen har ju aldrig bestämt sig för att det skulle genomföras en semesterreform 1977, utan regeringen har tagit ställning först nu, och reformen skall träda i kraft 1978. Det beror bl.a. på att kommittén inte hade i uppgift att göra någonting annat än att utarbeta ett förslag om den femte semesterveckan. Kommittén har också utarbetat 13 Om tidpunkten för en teknisk lösning, som gör det möjligt att genomföra reformen 1977. Men kommittén har ju inte gjort några avvägningar rörande löneutrymmet 1977. Det glädjande med den reform vi nu för fram är att alla kan få full semester 1978 utan att det påverkar löneutrymmet 1977. Vid tidigare semesterreformer har vi ju låtit systemet träda i kraft ett år, och man har först året därefter fått glädje av reformen, oaktat den har påverkat löneutrymmet. Reformen kommer alltså 1978 med full kraft. Vi vet ju att löneutrymmet 1977 är intecknat med skattereformen och med en del andra ting; bortåt 6 få är redan intecknat. Och jag kan tala om för herr Hagberg i Borlänge att jag har träffat många anställda i låglönegrupperna som säger att de är inte beredda att ta den femte semesterveckan 1977, för de förstår ju att det skulle påverka det tillgängliga löneutrymmet. De vilt hellre att man 1977 tar en löncökning och att man så får semesterreformen 1978. Herr Hagberg kan alltså inte tala för alla löntagare i det här landet. Det finns andra som har större möjligheter att göra det. Dessutom reagerar jag en smula mot det sätt att argumentera som går ut på att de som har dålig arbetsmiljö skall finna sig i detta bara de får en veckas längre semester. Semesterlagen är en sak och arbetsmiljön en annan. Dålig arbetsmiljö skall angripas på sitt sätt, inte med en femte semestervecka.
Herr talman! Till det sista vill jag säga att arbetsmarknadsministern . är ju också ansvarig för de arbetsmiljöer vi har i det här landet. Och är det så att arbetsmarknadsministern kan lägga fram sådana förslag att vi snabbt kan rätta tll förhållandena på arbetsplatser av det slag som Jag här har talat om, så är det utmärkt. Men vi vet ju att arbetsplatserna är sådana att det inte går att snabbt förändra dem, och då krväs det att arbetarna får en välbehövlig vila och rekreation. Vad sedan gäller löneutrymmet har ju denna fråga inte diskuterats i nämnvärd grad ute på arbetsplatserna. Frågan att prioritera mellan en låglönesatsning och en femte semestervecka har inte tagits upp ute på arbetsplatserna, utan det är LO-ledningen som har gjort det. Ute på fältet har den frågan inte ställts. Därför är det fortfarande oklart vilket utrymme man skall ha och vem som skall betala den femte semesterveckan. Man kan ju inte gå så gent att man bara säger att man klarar av problemet genom att skjuta på det ett år. Då skall man tydligen helt plötsligt klara låglönesatsningarna; då finns det utrymme enligt arbetsmarknadsministerns sätt att argumentera. Men kommer man inte att inkräkta på löneutrymmet 1978 i så fall? Nej, frågan här gäller om de arbetare som har de hårdaste och mest slitsamma jobben verkligen skall betala den femte semesterveckan genom att avstå från löneökningar, när vi har en så kraftig inflation som fallet är i vårt land och som gör att löntagarna behöver vartenda öre de kan — Nr 132 få i löneökning. Jag tycker att det är ett sätt att diskutera som innebär Torsdagen den mestervecka så snabbt som möjligt.
förhindra spräng Herr talman! Den överenskommelse som vi har träffat med lönta = ningsolvckor på garorganisationerna i skattefrågan innebär att löntagarna får en 10-pro = arbetsplatser centig löneökning redan innan man börjar förhandla om löneutrymmet. Men jag håller före att LO-ledningen har väl så god kontakt med ar betsplatsernas folk som herr Hagberg i Borlänge har. LO har inte träffat någon överenskommelse om detta, utan det är regeringen som har intagit denna ståndpunkt. Men jag utgår från att även LO-ledningen anser att man behöver ha det tillgängliga löneutrymmet 1977 just för att förbättra " lönerna, och så tar vi den femte semesterveckan 1978, med den inskränk ning som det kommer att få på löneutrymmet det året.
Herr talman! I så fall konstaterar jag bara att både regéringen och LO-ledningen med detta ställningstagande och denna prioritering kommer att köra över de arbetargrupper som bäst behöver den femte semesterveckan.

323, till herr arbetsmarknadsministern. och anförde: Herr talman! Herr Lorentzon har frågat chefen för arbetsmarknadsdepartementet vilka slutsatser han drar av sprängningsolyckan i Husum och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra en upprepning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Låt mig först redovisa några fakta kring händelsen i Husum. Vid Mo DoCell AB, Husums fabriker, pågår sedan en tid omfattande byggnadsarbeten med stora sprängningar i berg. Dagligen förbrukas 75—1 000 kg sprängämne. Arbetena utförs av AB Skånska Cementgjuteriet. På kvällen : den 22 april i år detonerade ca 650 kg sprängämne som hade förvarats i en barack i anslutning till byggnadsplatsen. Ingen människa kom till skada. Däremot förstördes egendom lill ett beräknat värde av ca 2.5 milj.kr. : Orsaken till explosionen har ännu inte kunnat klarläggas. Polisen arbetar efter flera olika teorier. En teori är att brand har uppkommit i 1 in en intilliggande byggnad och sedan spritt sig till den barack där sprängämnet förvarades. De omständigheter som kommer fram i samband med den tekniska undersökningen kommer naturligtvis att beaktas i framtiden 1 förebyggande syfte.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Jag vill inte rikta någon kritik mot industriministern för att svaret dröjt så länge. Frågan ställdes redan den 22 april - det är snart en månad sedan. Jag förstår mycket väl att det har gjorts undersökningar för att komma underfund med orsaken till denna omfattande sprängningsolycka. Men enligt svaret, som i och för sig är både långt och omfattande, har man ännu inte nått dithän. Om sprängningsolyckan, som inträffade i Husum i Örnsköldsviks kommun, hade skett på dagen kunde det ha gått verkligt illa. Då arbetar 150 människor på platsen. Nu inträffade den på natten, och det uppstod. som industriministern nämnde, endast omfattande materiella skador; ingen människa kom till skada. I annat fall hade det kunnat gå som i Lappo i; Finland där 41 människor omkom för kort tid sedan. Var ligger då huvudansvaret? Det måste ligga på Skånska Cement, som mot alla förordningar förvarade sprängämnen i en träbarack inom en barackstad som hade byggts upp. Det intressanta i sammanhanget är att ett jätteföretag som Skånska Cement helt kan nonchalera säkerhetsbestämmelserna, som statsrådet nyss refererat. Hur kan tillsynsmyndigheter och Skånska Cement ta så lätt på det stora ansvars om åvilar dem” Jag skulle gärna — men jag hinner inte med det — vilja beröra varför förhållandena är sådana de är i Västernorrlandslän, där bl.a. miljöförhållandena på arbetsplatserna är under all kritik. Jag skulle själv vilja svara att det beror på att det är så ont om arbete. Alla som har stått på en arbetsplats känner till att man under sådana förhållanden — Nr 132 inte klagar alltför ofta — då vet man inte hur det går med jobbet. Torsdagen den Industriministern sade i slutet av svaret — och det tycker jag är alldeles 20 maj 1976 utmärkt — att det är skyddsombuden och de anställda själva som skall Le kontrollera att bestämmelserna följs. Tidigare rådde det svåra förhåHlan Om dtgärder för att den på de svenska arbetsplatserna. Numera, när skyddsombuden fått — förhindra sprängen bättre status, tycker man ati det skulle vara lättare att undvika åsi — ningsolyckor på dosättande av bestämmelserna, men inte heller det har hjälpt. arbetsplatser En fråga tull industriministern innan jag slutar — jag ser att tiden snart är ute. Industriministern säger i svaret: ”Tillsynsmyndighet är länsstyrelse som till hjälp har polismyndigheten och sprängämnesinspektionen. Yrkesinspektionen har tillsynsuppgifter vid sprängningsarbeten.” Jag har något undersökt den här frågan. Jag är ingen expert, och jag är inte heller sakkunnig på området, men det har berättats mig att polisen inte alls är utbildad på detta område. Folk som är anställda i affärer som säljer dynamit och andra sprängämnen menar att i stället brandkåren skulle ha den uppgift som polisen här har. Det kanske är något man skulle se över? Jag frågar industriministern vad han tror om den saken.
Herr talman! Självfallet har det varit överläggningar med Skånska Cementgjuteriet. Företaget har själv erkänt att förvaringen skedde i strid mot gällande bestämmelser. Skånska Cementgjuteriet har nu tillsatt personal som har som enda uppgift att sköta denna hantering på rätt sätt. Det är den lärdom som Skånska Cementgjuteriet dragit av olyckshändelsen. Det förklarar inte och försvarar inte heller vad som har skewu. Företaget bär huvudansvaret, och det har jag också sagt i mitt svar. Jag har redovisat gången vid övervakningen av gällande bestämmelser. Polisens möjligheter att läsa och tillgodogöra sig innehållet i en lagstiftning är stora. Det är framför allt den övervakande uppgiften som polisen skall svara för, men i samarbete med de inspektionsmyndigheter som finns och som har särskild utbildning. Om brandkåren eventuellt skall koppläs in i sammanhanget får vi fundera på.
| Herr talman! Jag tackar för de kompletterande uppgifterna. Det händer emellertid rätt underliga saker som visar att kollen och ansvaret inte fungerar. Ungefär samtidigt som olyckan inträffade i Husum ligger en båt vid kaj i Örnsköldsvik. Den har en stor last av explosiva varor. Samtidigt har den också livsfarliga gifter ombord. Kajen spärras av. Sprängs båten i luften kan det ske en ny olycka. Hur kan något sådant få förekomma? Hur kan man få forsla gifter tillsammans med dynamit utan att någon reagerar? 17 Det finns fler exempel. Jag har i denna kammare vid flera tillfällen tagit upp frågan om gifterna vid KemaNord i Sundsvall, där de arbetande blev utsatta för påverkan med döden som följd. Lastbilar gick med last av gift från Sundsvall till Malmö. Utan någon rentvätltning skickades samma lastbilar med sallad och jordgubbar i öppna kartonger till Sundsvall. Den som upptäckte detta var huvudskyddsombudet för transportarbetarna, och han slog larm. Där sér man nyttan av att det finns skyddsombud och att de är på alerten. Nu meddelar tidningarna att mat fortfarande transporteras på bilar som också har gifter ombord. Inrikesutskottet besökte för några år sedun Versteghs, som tillsammans med USA = kapital äger fabriken GLC i Härnösand, och såg de upprörande förhållanden som rådde där. Jag tillskrev arbetarskyddsstyrelsen men fick givetvis ett svar som var ett goddag-yxskaft. En borgerlig riksdagsman som var med i delegationen sade när vi kom in på fabriken: "Detta om något måste vara helvetets förgårdar.” Jag kan ta exempel på cxempel som visar hur industrierna ser ut i Västernorrlands län. Och vad är orsaken till de förhållandena? Jo, givetvis att det är så ont om sysselsättning i detta län, och därför kan arbetsköparna uppträda som de vill. Jag vill därför, herr industriminister, avsluta detta tal med en uppmaning om ännu större aktivilet för att skaffa industri till Västernorrlands län. Då skulle dessa problem kunna elimineras.

Herr talman! Herr Ångström har frågat mig om inte bombfällning mot området Lycksmyren, som är riksbekant för sitt rika fågelliv, står i strid med de allmänna bestämmelser som är utfärdade för övningar inom försvarsmakten. Under tillämpningsövningar inom flygvapnet bedrivs skjutning med skarp ammunition mot mål där säkerhet kan garanteras och där inmätning och utvärdering av skjutresultatet kan ske. Det aktuella området är sedan många år en av flygvapnets permanenta skjutplatser. Ett avtal med berörda markägare begränsar — bl.a. av naturvårdshänsyn — flygvapnets möjligheter att utnyttja målet under vissa perioder. Enligt detta avtal skulle den aktuella bombfällningen kunna planeras äga rum 17-20 maj. Föranmälan hade gjorts och samråd hade tagits enligt överenskommelse. Chefen för flygvapnet beslutade emellertid av olika skäl att inte utnyttja området för skjutning och bombfällning.

Nr 132 Herr talman! Tack för svaret! | Torsdagen den Den direktä orsaken till frågan är i någon mån överspelad. Det blev 20 maj 1976 ingen bombfällning över Lycksmyren. Anledningen härtill var den starka. oo opinionen mot denna flygvapenövning. Om val av plats för I år har man inom naturvården proklamerat det s.k. våtmarksåret. — hombfällningsöv Den här händelsen kom mycket olägligt med hänsyn till detta. Räkningar = ningar inom : som gjorts på Lycksmyren visar att 45 olika fågelarter, varav en del myck — flygvapnet et sällsynta, har häckat där i år. Platsen är riksbekant av den här anledningen. Det är just under denna tid på våren som området är känsligt från den här synpunkten. Tidigare flygvapenövningar på detta område har skett under vintertid, och då finns inte dessa fåglar där. Jag tycker att det var glädjande att flygvapnet tog hänsyn till folkopinionen och inställde övningen. Det är att notera som en framgång för naturvården. Jag vet att det finns bestämmelser om att man skall skydda naturvårdsintressena vid militära övningar. Jag skulle vilja fråga försvarsministern om inte en bombfällning över Lycksmyren vid just den här tidpunkten hör hemma under den bestämmelsen.
Herr talman! Enligt vad jag inhämtat beslöt chefen för flygvapnet att avlysa dessa övningar innan den här kampanjen hade satts i gång. Det är emellertid av mindre betydelse. Det förekommer naturligtvis en konflikt mellan å ena sidan samhället, näringslivet, militär verksamhet osv. och å andra sidan naturvårdsintressena. Inom det moderna, rationella jordbruket tvingas man t.ex. ibland acceptera vissa skador på fågelliv osv., eftersom man i den produktionsprocess som vi numera utnyttjar inte alltid kan undvika det. Detsamma gäller flygvapnet och dess övningar; man kan inte alltid garanlera alt det är möjligt att beakta de zoologiska och botaniska intressen som kan finnas. Jag.har emellertid från flygvapnet fått beskedet att fågellivet på de platser där man övat bombfällning i stort sett har befrämjats. Det beror på att marken förändras genom bombfällningarna, som medverkar till att utveckla t.ex. buskvegetationen, vilket i sin tur främjar fågellivet. Sådana här övningar har alltså även positiva effekter. Nu har jag fått veta att man på ansvarigt håll inom flygvapnet inte har, någonting emot att ta upp en diskussion för att ändra avtalet för att tillgodose även de intressen som herr Ångström här talat för. På det sättet skulle man väl i stort sett kunna beakta dessa önskemål. Vi kan emellertid inte komma ifrån att flygvapnet måste beredas tillfälle att operera även under andra betingelser än dem som gäller vintertid. Man måste skaffa sig erfarenheter under olika årstider och från skilda miljöer. I detta fall finns det alltså goda förutsättningar att ändra avtalet i positiv riktning. | 19 luftfarten
Herr talman! Att flygvapenchefen hade inställt övningen innan opinionen kom i gång hade i varje fall inte gått ut till allmänheten. En av de sista dagarna före beskedet om att övningen inte skulle bli av sade en representant för Hälsinge flygflottilj i radion att övningen skulle äga rum som planerat. Det har tydligen brustit i kommunikationerna mellan flygvapenchefen och Hälsinge flygflottilj, som skulle utföra bombningen. Jag förstår svårigheterna alt flygvapnet måste öva även under andra årstider än vintern. Men häckningen äger rum under några få veckor, och under den tiden är det särskilt känsligt. Det är möjligt — jag har konfererat med flygvapenfolk — att lägga sådana här övningar så att verkningarna på djurlivet och i synnerhet på fågellivet inte blir så förödande som de skulle ha blivit i detta fall vid en bombning under våren.

Herr talman! Herr Petersson i Röstånga har frågat mig om jag delar JO:s och luftfartsinspektionens bedömning att flygsäkerhetsbestämmelser —- grundade på ICAO:s normer — kan åsidosättas utan att flygsäkerheten åsidosätts. I fråga om säkerhetsföreskrifterna för luftfarten, liksom för transportsektorn i övrigt, kan —- mot bakgrund av att föreskrifterna naturligen måste utformas med säkerhetsmarginaler för att effekten skall bli betryggande — allmänt sett sägas att situationer kan inträffa då säkerheten inte äventyras trots att en eller flera säkerhetsföreskrifter åsidosätts. Jag vill emellertid som min självklara uppfattning understryka att säkerhetsföreskrifterna på flygets liksom på andra områden är will för att följas i alla avseenden utan några överväganden om det behövs i det enskilda fallet. I de konkreta ärenden herr Petersson tar upp i sin fråga har regeringen meddelat beslut i februari 1975. Den utredning och de skäl som föranledde att någon åtgärd inte har befunnits påkallad från regeringens sida har redovisats utförligt i beslutet. I beslutet sägs: "Utredningen i ärendena ger inte stöd för antagande att de frågor som tagits upp i skrivelserna behandlats utan den noggrannhet och objektivitet som måste krävas med hänsyn till flygsäkerheten. Inte heller i övrigt föreligger befogad anledning anta annat än att motsvarande frågor fortlöpande kommer att åtgärdas på ct tillfredsställande sätt inom ramen för det, framför allt i förhållandet mellan de skandinaviska länderna, nära samarbete inom ICAO som redan är etablerat på området.”

Herr talman! I såväl myndigheternas som allmänhetens intresse är det väsentligt att flygande personal har respekt för och följer de utfärdade bestämmelserna. Flygsäkerheten får inte sättas ur spel av att olika flygbolag skaffar sig praktiska och ekonomiska fördelar eller kanske t.o.m. konkurrerar genom att följa gällande bestämmelser mer eller mindre restriktivt. Jag har ju tidigare hävdat i kammaren att det sistnämnda har förekommit. | Myndigheter och flygbolag fastställer en viss risknivå. Såsom konsument har man tidigare haft den uppfattningen att nivån varit ovillkorlig, dvs. att den inte har fått underskridas utan att vederbörande tillsynsmyndighet reagerat med skärpa. Därför blev jag ganska bestört, när jag tog del av luftfartsinspektionens påstående att flygsäkerheten inte varit reellt äventyrad trots att gällande bestämmelser åsidosatts. Än mer bestört blir man, när man tar del av JO:s uttalande i flygsäkerhetsfrågan, ett uttalande som dess värre kan tolkas såsom en sanktion för enskilda piloter att åsidosätta gällande bestämmelser. Om denna tolkning är riktig, och det hävdas från visst håll, kan man alltså i framtiden åsidosätta flygsäkerheten utan att flygsäkerheten reellt äventyras. Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Där finns en passus, ett personligt uttalande, som jag tycker är väldigt bra. Kommunikationsministern säger att gällande bestämmelser skall i alla avseenden följas, och det är den åsikten jag har. De bestämmelser som har givits ut måste följas, såvida icke exceptionella omständigheter omöjliggör detta. Men det måste väl också betyda att tillsynsmyndigheten skall reagera och reagera lika för de överträdelser som förekommer. Jag vill till sist säga att det uttalande som JO har gjort har ställt till oreda, förvirring och osäkerhet om vad som är flygsäkerhet och vad som inte är det. Om JO:s bedömning skulle vara den slutgiltiga tolkningen i fråga om flygets säkerhetsbestämmelser, så kräver piloterna i dag att få veta när bestämmelser kan åsidosättas och när de inte kan åsidosättas utan att flygsäkerheten som sådan sätts i fara.
Herr talman! Det finns egentligen inget annat att tillägga än att för all säkerhets skull upprepa vad jag sade i svaret. Säkerhetsföreskrifterna inom flyget liksom på andra områden är till för att följas i alla avseenden, utan några överväganden om det behövs i det enskilda fallet eller inte. Eventuellt åsidosättande av bestämmelserna skall beivras, och självfallet får de i bestämmelserna inbyggda säkerhetsmarginalerna inte tas till grund för att bestämmelserna kan åsidosättas. Vad herr Petersson i Röstånga. och jag dessutom är överens om är att säkerhetsmarginalerna är till för att oförutsebara händelser inte skall leda till någon olycka. luftfärten Vi vet att oförutsebara händelser kan inträffa, men det har inte ett enda dugg att göra med säkerhetsföreskrifternas efterlevnad.